Fru talman! Ett tack till industriministern för det mycket utförliga svaret på min interpellation. Jag finner svaret mycket tillfredsställande, och det innehåller åtskilliga nyheter. Frågan ställdes mot bakgrund av den uppgift som lämnades i pressen dagarna före vårsessionens öppnande i januari; det upplystes om att en stor och landsomfattande informationsoch debattkampanj om de långsiktiga energifrågorna skulle genomföras innan propositionen i dessa frågor skulle läggas fram våren 1975. Industriministern har nu givit åtskilliga exempel på de initiativ på detta område som tagits i kanslihuset. Bl. a. har socialdemokratiska partiet och LO tillsatt en arbetsgrupp för att få fart på denna upplysningsverksamhet. De allra flesta av oss vill säkert uttala vår uppskattning över att en bred medborgardiskussion kommer till stånd i dessa frågor. Redan de redogörelser som gavs av regeringen den 7 december 1973 i anslutning till ett par interpellationer som har refererats här gav många exempel på regeringens initiativkraft när det gäller att angripa våra energiproblem på såväl kortare som längre sikt. Dagens interpellationssvar utgör ett mycket värdefullt komplement till vad som anfördes från kammarens talarstol i december i fjol. Jag sätter särskilt värde på att kammaren på flera punkter fått en tidsplan som anger när de olika utredningarna kan förväntas föreligga färdiga. Sedan jag ställde min interpellation i januari har vissa energiproblem fått en mycket uppmärksammad behandling. Jag tänker då speciellt på Nordiska rådets session i Stockholm i februari. Där behandlades energifrågorna ingående. Industriministern, som vid detta tillfälle lämnade en redogörelse för oljeprospekteringsfrågorna i Norden, ger i dagens interpellationssvar kanske ett mera summariskt besked när det gäller detta område, där en stor allmänhet väntar sig att mycket skall hända. Representanter för de nordiska socialdemokratiska partierna lade vid Nordiska rådets session fram ett medlemsförslag som innebär att Nordiska rådet skall be ministerrådet att lägga fram en värdering av möjligheterna till och formerna för ett nordiskt energioch industrisamarbete samt att utreda ett eventuellt samarbete när det gäller gemensamt inköp av oljeprodukter. Speciellt stort intresse tilldrar sig de borrningar som bedrivs av det halvstatliga bolaget OPAB i Skåne, på Gotland och i Östersjön. Jag förstår svårigheterna att för dagen lämna någon mera detaljerad redogörelse för såväl beräknade fyndigheter som planerna för det fortsatta arbetet. En stor allmänhet följer med intresse detta projekt och känner säkert behov av en ökad information om detta lika nya som ovanliga projekt i svenskt näringsliv. Med speciell tillfredsställelse har vi följt de åtgärder som vidtagits för att förbereda en fortsatt utbyggnad av våra kvarvarande vattenkrafttillgångar. Denna övergripande analys av dessa frågor framstår som ytterligt angelägen och kan skapa en välgörande klarhet för den fortsatta miljöoch energidiskussionen i vårt land. Vi kommer här att stå inför stora avvägningsfrågor och bör vägledas av en helhetssyn innan vi går till beslut.

Vi möter här en verklighet som tvingar oss att planmässigt handskas med resurser som många tidigare ansåg helt outtömliga. En liknande planhushållningspolitik blir sannolikt nödvändig att pröva också på andra områden, men utvecklingen på energiförsörjningens område upplevs som särskilt påtaglig då den så direkt berör samtliga medborgare. Herr talman! Jag vill än en gång tacka för det mycket innehållsrika svaret.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag är beredd att ge riksdagen en redovisning av de skäl som ligger bakom företagsdemokratidelegationens nedläggning och på vilket sätt man i fortsättningen kommer att agera i strävandena att vidga demokratin inom den statliga företagsamheten. I motiveringen för sin fråga säger herr Lövenborg bl.a. att företagsdemokratidelegationen skall läggas ned och ersättas med ett speciellt organ inom Statsföretagens förhandlingsorganisation . Herr Lövenborg har tydligen blivit felinformerad. Något beslut om nedläggning har inte fattats. Vidare har det aldrig diskuterats att överföra verksamheten till något organ inom SFO men väl till ett utvecklingsråd, där SFO är en av parterna och där de fackliga organisationerna är den andra parten. De företagsdemokratiska frågorna är enligt min uppfattning mycket betydelsefulla, och jag är därför glad att kunna tillrättalägga de missuppfattningar som nu tydligen råder rörande delegationens framtid. Delegationen, som tillsattes år 1968, har nu varit verksam i drygt fem år. Under denna tid har delegationen haft både medoch motgångar.

Samtidigt som man konstaterar att delegationen mött svårigheter eller tröghet är det väsentligt att påpeka att den också kunnat genomföra framgångsrika försök. Försöken, framför allt inom Tobaksbolaget, har varit föremål för ett stort intresse, såväl nationellt som internationellt. De försök delegationen hitintills varit engagerad i har emellertid enligt delegationen inte givit tillräckligt underlag för att dra några generella slutsatser, vilka kan ligga till grund för regeringens och riksdagens handlande. I en skrivelse till mig föreslår därför delegationen, efter att ha motiverat sitt beslut också mot bakgrund av tillkomsten av löntagarorganisationernas företagsdemokratiska handlingsprogram, att jag tar upp överläggningar med berörda arbetsmarknadsorganisationer angående möjligheterna att skapa en permanent organisation under arbetsmarknadsparternas gemensamma ledning för de arbetsuppgifter som delegationen hittills svarat för. I skrivelsen sägs också att utgångspunkten måste vara 117 att kontinuiteten i det pågående utvecklingsarbetet tillvaratas och att statsmakterna även fortsättningsvis lämnar ekonomiskt stöd till verksamheten i erforderlig utsträckning. Jag konstaterar än en gång att något beslut om nedläggning av delegationens verksamhet inte fattats. Vad som skett efter det att delegationens skrivelse kommit in är att jag tagit initiativ till förhandlingar mellan arbetstagarnas organisationer och SFO för att få klarlagt om det finns förutsättningar för att skapa ett organ av det slag delegationen tänkt sig. I det sammanhanget har jag efter diskussioner med arbetstagarnas organisationer preciserat vilka krav jag anser bör vara uppfyllda för att företagsdemokratidelegationen skall kunna avvecklas. Dessa förhandlingar pågår nu, och jag är inte beredd att avslöja något om innebörden i de krav jag ställt, men jag kan försäkra herr Lövenborg att det inte är fråga om någon reträtt från de företagsdemokratiska målsättningarna. Först om parterna kommmer överens och eventuellt genom ett avtal preciserar ett handlingsprogram som ligger inom ramen för de krav jag ställt, är jag beredd att föreslå Kungl. Maj:t att delegationens arbete förs över i nya former. Så länge förhandlingar pågår är frågan inte aktuell. Låt mig slutligen säga att företagsdemokratifrågan är både svår och fascinerande. Den kommer att alltmer engagera människorna i arbetslivet. Inte minst den unga, välutbildade generationen, som går ut i arbetslivet, kommer att ställa krav på inflytande över sitt arbetsliv. Detta bör uppfattas som positivt och ger också anledning för oss att ta ett politiskt ansvar. Jag planerar att kalla ledande representanter för såväl arbetstagare som arbetsgivare inom det statliga bolagsområdet till en speciell grupp med uppgift såväl att följa försöksverksamheten i de statliga bolagen som att överblicka vad som sker inom det företagsdemokratiska området på arbetsmarknaden i övrigt, både nationellt och internationellt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Den framställdes på grundval av uppgifter i pressen om att den s.k. företagsdemokratidelegationen kommer att läggas ner och ersättas med någonting annat. I svaret säger statsrådet att jag är felinformerad och att något beslut om delegationens nedläggning inte har fattats. Vidare korrigerar han uppgiften om att delegationen skall ersättas av ett speciellt organ inom Statsföretagens förhandlingsorganisation . Allt kan självfallet dementeras så länge beslut inte är fattat, men jag noterar de tillrättalägganden som statsrådet gör.

Men i realiteten är det naturligtvis fråga om en skandal, jämförbar med Delegationen startade nämligen sin verksamhet under goda förutsättningar och de första projekt man gav sig i kast med, bl.a. vid tobaksfabriken i Arvika, ledde av allt att döma till goda resultat och gav värdefulla erfarenheter. Den snävt lönsamhetstänkande direktion som tillträdde i Statsföretag för några år sedan fann emellertid delegationens arbete irriterande och störande. Direktionen kunde dessutom räkna på stöd från vissa tjänstemannagrupper, inte minst arbetsledare, som ansåg sin ställning i företagen hotad. Till det mest ledsamma hör att industridepartementet, som varit delegationens huvudman, uppenbarligen inte kunnat ge delegationen det stöd den behövt. Om man ska dra in några personer i sammanhanget får man konstatera — med besvikelse — att inrikesminister Rune Johansson gett efter för den tydligen avsevärt mera viljestarke direktör Sköld i Statsföretag.” Jag finner det faktiskt något märkligt att en tidning som är både regeringen och LO synnerligen närstående också har fått det hela så om bakfoten. På samma sätt har det uppfattats av tidningarna Statsanställd och Metallarbetaren, så också av många anställda i flera statliga bolag. Det gäller personer som har skrivit till industriministern Rune Johansson. I ett brev från anställda i Tobaksbolaget frågar man sig hur ”Statsföretag har agerat för att få delegationen till stupstocken”. Och när de ASSI-anställda i Karlsborg hade fackföreningsårsmöte för ungefär en månad sedan var just delegationens nedläggning en av de stora diskussionsfrågorna. Avdelningens ordförande ställde också frågan om industriministern fallit undan för några irriterade direktörer, och i ett uttalande uttryckte man sig så här: ”Som anställda vid ett statligt företag kräver vi en öppen redovisning av omständigheterna kring delegationens nedläggning. Vi frågar oss hur den påtänkta nya organisationen ska se ut. Vilka garantier mot ett allt för stort inflytande från direktörer och företagsledare kommer att skapas?” Jag kunde ta en lång rad citat som visar att man på många håll fått intryck av att delegationen skall läggas ned, och att så kan ske förnekar ju inte heller statsrådet. Beslut har bara ännu inte fattats. Jag skall emellertid lämna frågan om hur man på olika håll har tolkat den senaste fasen i utvecklingen. Det är tydligen på sin plats att försöka skingra dimmorna. Det viktigaste är ju vad som nu kommer att ske. Ja, statsrådet noterar i svaret en rad orsaker till att det har gått så trögt med den företagsdemokratiska processen i statsföretagen.

Samtliga de skäl för långsamheten i processen som statsrådet åberopar i svaret kan spela sin roll men att motståndet mot en maktförskjutning till de anställdas fördel, det medvetna motståndet från direktörer och byråkrater i de statliga företagen, har spelat en avgörande och negativ roll torde stå klart. Det finns ingen anledning att dölja hur det i verkligheten står till inom betydande delar av den statliga företagsamheten. Där sitter folk i ledningarna som fortfarande har de USA-importerade 31 teserna som ledstjärna och även agerar utifrån dessa. I en debatt om samma frågor i fjol sade statsrådet att en fungerande demokratisering förutsätter i det närmaste ett nytt sätt att tänka och en ”radikal brytning med den traditionella uppfattningen om hur beslutsfattande skall ske i företagen”. Vi kan vara överens om att den definitionen är riktig. Vi kan också vara överens om — jag hoppas i varje fall det — att de som har svårt att bryta med den traditionella uppfattningen inte är arbetarna. Från det hållet har man tvärtom gjort allt för att bryta med den traditionella auktoritära uppfattningen. Det var som bekant ett framträdande krav under den stora gruvstrejken i Malmfälten och det framföres jämt och ständigt när man samtalar med lönearbetare både i statliga och i privata företag. Det är alltså topparna — direktörerna, disponenterna och en rad andra i ledande funktioner — som har slagit till bromsarna och som med näbbar och klor motarbetar det naturliga, nämligen att statens egna företag skall gå i spetsen för att utveckla demokratin. Men när jag säger detta vill jag inte generalisera. Jag har också träffat personer i högt uppsatta företagsledande funktioner som har visat förståelse för de krav som ställs, som uppger sig vara öppna för en helt ny syn när det gäller demokratins utveckling. Men allt tyder på att ledande och tongivande krafter inom de statliga företagen tänker borgerligt på det här området, agerar utifrån den traditionella arbetsköparrollen. Då är det naturligt att man ser er aktiv demokratiseringsprocess som något hotfullt som måste motarbetas. Det är mot den bakgrunden inte underligt att den senaste utvecklingsfasen när det gäller företagsdemokratidelegationen inger oro hos de anställda, som ställer frågan om vem som är på väg att vinna. Är det demokratins motståndare eller är det de som verkligen vill att det skall bli ett demokratiskt genomslag inom statsföretagen? Vad vi av svaret har fått bekräftat är att man diskuterar att delegationen skall upphöra eller att den formellt skall slussas in i ett annat organ. Aftonbladet har karkateriserat den senaste fasen som en skandal jämförbar med nedläggningen av låginkomstutredningen. De förhandlingar om avtal som statsrådet talar om i slutet av svaret kommer väl att visa om det inte ligger till så, och jag vill avslutningsvis fråga statsrådet när dessa förhandlingar kan vara klara och de nya djärva målsättningarna presenteras.
Herr talman! Jag är beredd att godta en missuppfattning, om man är villig att erkänna att det är en missuppfattning och att man har fått ett tillrättaläggande. Jag tycker att det skulle varit på sin plats att herr Lövenborg hade givit uttryck för att han nu har fått klarhet i vad som ligger bakom. Det hjälper inte att en rad andra personer också har missuppfattat situationen; av vilken anledning vet jag inte. Jag kan hänvisa till ett pressmeddelande som företagsdemokratidelegationen utgav den 18 december 1973.

Men det väsentliga är ju att man tillskrivit industriministern och begärt att han skall uppta överläggningar med SFO och löntagarorganisationerna. Det finns inget annat faktaunderlag mig veterligt för de kommentarer som gjorts och för de slutsatser som dragits. Det ger mig anledning att säga, att självfallet har vi tagit upp överläggningar med organisationerna. Vi har haft en sammankomst med representanter för LO, för de berörda fackförbunden och för de lokala fackliga avdelningarna, där vi har diskuterat förutsättningarna för en sådan överenskommelse. I anslutning till dessa överläggningar och de synpunkter som framförts från fackligt håll har jag formulerat de krav i tolv punkter som jag här nämnde och som jag har ställt och kommer att ställa i de fortsatta överläggningarna. Jag är inte beredd att vidta någon ändring av dessa punkter utan att jag är överens med parterna. Detta tycker jag för herr Lövenborg borde vara en tillräcklig garanti för att jag inte på något sätt har för avsikt att släppa den här frågan eller göra avkall på den målsättning för det företagsdemokratiska arbetet som regeringen har satt upp och som ligger i Statsföretags målsättningsprogram för företagsdemokratin. Målsättningsprogrammet anser jag vara helt tillfredsställande. Däremot är jag inte nöjd med utvecklingen — det skall jag gärna medge till herr Lövenborg. Jag kommer självfallet att verka i den riktningen att också de praktiska resultaten står i bättre överensstämmelse med den målsättning som vi har för detta arbete.

Herr talman! Det sista var kanske särskilt värt att notera, liksom att statsrådet inte är nöjd med utvecklingen på detta område. Det är åtskilliga andra som inte heller är nöjda, framför allt de många arbetarna i de stora statsindustrierna — det vet jag av personlig erfarenhet. Jag har noterat de tillrättalägganden som statsrådet gör i svaret till mig. Utvecklingen får visa vad som kommer att ske. Det är värt att notera att statsrådet också säger att det inte kommer att göras avkall på de företagsdemokratiska målsättnigarna. Det är bra men det räcker inte! Vad de anställda framför allt kräver är inte att det inte görs reträtter utan att det sker framsteg, att deklarationer och program som man viftat med under ganska lång tid förankras i det levande livet hos människor av kött och blod i gruvor, på fabriker och i verkstäder.

De anställda vid Tobaksbolaget i Arvika har i ett öppet brev ställt sig frågan om ett överförande av delegationen på något annat organ skulle vara det trollspö som skulle kunna förändra attityden hos dem som inte delar ägarens och de anställdas gemensamma uppfattning om ökat inflytande för de anställda. Det har ju kommit åtskilliga brev till industridepartementet i den här frågan — det vet jag. Många ställer sig frågan: Vad kommer nu att ske? Till de misstänksamma — och jag tycker det är underligt att också han har fått det hela om bakfoten eller ser faror som inte borde finnas — hör bl.a. Lars Erik Karlsson, en av delegationens experter. Han skildrar på ett uppseendeväckande sätt det motstånd som delegationen tidigare har mött i hela sin verksamhet och ställer också frågan om vad som är på väg att ske. Han återger sina synpunkter i tidningen Arbetet. I en minnesanteckning, översänd från Statsföretag AB, från ett kontaktgruppsmöte med delegationens ledning återges bl.a. följande: ”Per Sköld framhöll att den verksamhet som nu bedrives inom delegationen undan för undan måste överföras på Statsföretag och man behöver precisera hur länge delegationens verksamhet kommer att fortgå. Från Statsföretag framhölls att man måste kräva full lojalitet från experternas sida såväl mot delegationen och dess direktiv som mot Statsföretag och de enskilda företagen. Vi avkrävdes alltså lojalitet av personer som ända sedan de kom in i bilden agerat fientligt mot alla former av verkligt personalinflytande—-=-=-. I juni 73 förnyade Sköld sina propåer och avsände ett brev till Rune Johansson i vilket han krävde att delegationen skulle avvecklas. Efter en under tre månader pågående kontaktverksamhet mellan Industridepartementet, Statsföretag m.fl. ska nu Sköld få som han vill. Varken de lokala parterna i försöksföretagen, vi experter eller berörda fackförbund var informerade före det reella avgörandet. Statsföretags ledning avser nu — — — att införa sk ”samverkanssystem” som innebär att man vill sprida modellen för - styrelserepresentation i minoritetsställning nedåt i företagen. Denna manipulativa modell innebär bla att chefspersoner alltid ska vara i majoritet i partssammansatta beslutsgrupper och det slutliga avgörandet alltid ligga hos ledningen.” Det här är ju en mycket amper kritik av vad som har skett och den framförs från en av experterna i delegationen. Det är ingen tvekan om att han också tolkar det som håller på att hända som en seger för företagsdemokratins motståndare. Jag hoppas att han har fel. Det är rätt allvarligt att sådant här kommer fram från en som rimligtvis borde ha haft ganska god insyn i ”spelet bakom kulisserna”. Har det verkligen varit så här kärvt? Har det funnits ett så aktivt motstånd som en av experterna här försöker göra gällande? Vi är från vårt håll anhängare av statsdriften — det vet statsrådet Nr 42 mycket väl. Vi välkomnar varje steg i den riktningen, och just därför Tisdagen den finns det anledning att reagera mot att folk med borgerliga värderingar 19 mars 1974 agerar så att statsdriftens anseende diskrediteras.

Herr talman! Herr Leuchovius har frågat mig om jag anser att åtgärder bör vidtagas för att ianspråktaga den icke obetydliga och miljövänliga energireserv som finns i ej utnyttjade utbyggnader av våra många vattendrag, t.ex. nedlagda eller otillräckligt utnyttjade små kraftstationer och kvarnar. Bakgrunden till herr Leuchovius' fråga är den oro som vårt stora oljeberoende inger i en tid då oljan tillgrips som ekonomiskt och politiskt vapen. Låt mig inledningsvis slå fast att jag helt delar interpellantens uppfattning att vi måste söka efter alternativa energikällor till oljan och att vi måste sträva efter ett bättre utnyttjande av energin. I mitt svar tidigare i dag till herr Palm på hans interpellation om den framtida energiförsörjningen har jag redogjort för det utredningsarbete som pågår inom energiområdet med sikte på att regeringen nästa vår skall kunna förelägga riksdagen ett förslag till långsiktigt energipolitiskt program. Herr Leuchovius tar i sin interpellation upp möjligheterna att ta i anspråk även mycket små vattenkraftstillgångar. Jag vill först helt allmänt svara att intresset för att bygga ut vattenkraften naturligtvis ökar när kostnaderna för alternativ elproduktion stiger. Utbyggnadsprojekt som tidigare har bedömts som inte lönsamma kommer nu helt säkert att aktualiseras. Jag vet att vid den genomgång av utbyggnadsmöjligheterna som Svenska kraftverksföreningen och statens vattenfallsverk nu gör så inventerar man inte bara tänkbara större projekt utan även mindre projekt i de s.k. skogsälvarna. Även sådana utbyggnader måste givetvis bedömas från miljöoch naturvårdssynpunkt. Enligt vad jag inhämtat överväger naturvårdsverket att under våren och sommaren göra en särskild undersökning av skogsälvarna som belyser dessa synpunkter. Herr Leuchovius tar speciellt upp möjligheterna att bättre utnyttja 123 befintliga eller nedlagda småkraftverk och t.o.m. gamla kvarnar. Utan att gå närmare in på de bedömningar som måste göras i detta sammanhang vill jag peka på ett par faktorer av väsentlig betydelse. Med de kostnader för arbetskraften som vi har att räkna med är det från lönsamhetssynpunkt inte längre tänkbart att driva enstaka kraftverk med bemanning. Därför har man successivt gått över till att automatisera driften. De tekniska installationer som detta kräver är emellertid så pass omfattande att små kraftverk ter sig olönsamma även vid en långt gående automatisering av driften. Vidare är småkraftverken ofta byggda enbart för lokal produktion. Om de skall anslutas till och samköra med riksnätet måste de kompletteras med bättre reglerutrustning och — av säkerhetsskäl — även med viss skyddsutrustning, så att stationen automatiskt kopplas ur vid fel på närliggande delar av riksnätet. De erforderliga moderniseringarna och ombyggnaderna, som således ofta är föranledda av säkerhetsskäl, blir kostsamma, särskilt om det rör sig om mycket små kraftstationer. Jag tror därför att det framdeles blir svårt att annat än i undantagsfall utnyttja dessa små stationer för samkörning med riksnätet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden är mycket riktigt den som framgår av svaret, nämligen oron över vårt stora oljeberoende, som ger oss problem både ekonomiskt och miljömässigt men även politiskt. Det har vi ju fått erfara under den senaste tiden. Jag delar helt industriministerns uppfattning att vi bör försöka göra oss mindre beroende av oljan och med större kraft än tidigare söka efter egna alternativa energikällor och ett bättre utnyttjande av dessa. Det är med glädje jag konstaterar att vi har samma uppfattning där. Jag hälsar också med tillfredsställelse redogörelsen för vad som pågår i fråga om inventeringar och utredningar inom energiområdet. Av svaret framgår bl.a. att Svenska kraftverksföreningen och statens vattenfallsverk håller på med en inventering, som även berör mindre projekt. Naturvårdsverket tycks vara inne på liknande undersökningar av våra s.k. skogsälvar. Även om jag, vilket framgår av interpellationen, inte vill medverka till att alla våra älvar kommer att exploateras, så tror jag ändock att ett stort dolt och i dag inte utnyttjat energitillskott finns där. Jag har i första hand med min interpellation velat påtala och rikta uppmärksamheten mot det stora slöseri med våra energitillgångar som det innebär att ett stort antal mindre och medelstora kraftverk i vårt land i dag är dåligt utnyttjade eller t.o.m. helt nedlagda. Kvarnarna som oftast hörde ihop med många av dessa kraftverk har ju mestadels för länge sedan tystnat. Nedläggningen av många av dessa kraftverk har skett i konkurrens med den billiga olja vi tidigare haft tillgång till. Ca 25 procent av vår elkraft har under senare år producerats i oljeeldade värmekraftverk. Dagens oljepris gör lönsamheten, även för mindre vattenkraftverk, bättre än tidigare. En liter olja ger t.ex. 4 kWh. Men jag tror för min del att det också behövs större förståelse och villighet — kanske även skyldighet — från våra större kraftbolag och eldistributörer än vad som Nr 42 hittills visats när det gäller att köpa upp denna elkraft till priser som Tisdagen den ligger i nivå med vad andra alternativa energikällor kan producera den 19 mars 1974 för. De mindre elkraftsproducenterna har i de flesta fall ingen annan köpare eller möjlighet att avsätta sin produktion än till de på orten Om ianspråktaganrådande oftast större kraftverken. de av nedlagda eller Jag förstår mycket väl att det behövs en viss automatik, otillräckligt utnyttskyddsutrustningar och säkerhetsanordningar även för dessa mindre EA fr veri kraftverk vid nätanslutning, och detta tycker jag är helt riktigt. Med vårt tekniska kunnande borde detta inte vara några oöverstigliga hinder. Lösningar har ju redan presenterats som är både relativt enkla och billiga. Visst kan det råda delade meningar om vad som menas med små kraftverk och hur små det är lönsamt att driva. Jag har i min interpellation åberopat Tidans vattenreglering. Jag har inte räknat med några vattenfall där produktionen understiger 100 kWh. I denna reglering finns kraftstationer med en outnyttjad effekt på ca 600 kWh. Det finns ett gammalt ordspråk som säger: Många bäckar små gör en stor å. Jag tror att detta kan åberopas även på den fråga jag har tagit upp. Om vattenfallen bara vid detta vattendrag, Tidan, utnyttjas enligt en gjord vattenreglering skulle detta spara 7 000 ton olja årligen. Liknande förhållanden är relaterade i en motion från Örebro län. Den pekar på samma tendens, och det är faktiskt en vanlig företeelse i dag i hela landet. Varför skall man inte utnyttja dessa möjligheter att skaffa energi? Säkerligen finns här ett icke obetydligt tillskott. Vi vet alla att vattenkraften inte förorsakar några störningar i omgivningen som påverkar miljö och hälsotillstånd. Denna energiproduktion är ren och tyst, den förnyar sig själv och tär varken på vår valutareserv eller på jordens energiförråd. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka industriministern för en positiv syn på det problem som jag tagit upp i min interpellation. Jag har av svaret dragit den slutsatsen att herr statsrådet är beredd att medverka till ett bättre utnyttjande av dessa energiresurser.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

Fru talman! Jag hemställer att kammaren måtte besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:33 med förslag till lag om inrikes vägtransport måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till första plenum efter lördagen den 23 mars.

Herr talman! Avsikten med det på föredragningslistan upptagna valet är att under herr Ahlmarks sjukledighet bereda dennes ersättare plats i utskott. För valet har valberedningen enhälligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna denna lista till herr talmannen.

Herr talman! Det senaste halvårets internationella skeende har varit dramatiskt. Den mångåriga spänningen i Mellersta Östern har urladdats i ett nytt krig, följt av nya förhandlingar. Tillförseln av olja har använts för politiska syften. Den starka höjningen av oljepriserna har markerat slutet på en period, under vilken snabba ekonomiska framsteg kunnat bygga på billig energi. Grundläggande frågor om den internationella inkomstfördelningen har därmed aktualiserats. Svårigheter i energikrisens spår har bidragit till ökad osäkerhet om den världspolitiska utvecklingen. Gamla och nya motsättningar mellan stater och statsgrupper gör sig samtidigt påminda. Mot denna bakgrund ställs på sina håll frågan om vi har att räkna med en fortsättning av senare års trend mot avspänning. Under loppet av 1973 synes arabstaterna alltmer ha fruktat att Mellersta Östern-problemet skulle skjutas åt sidan och Israel därigenom få tillfälle att ytterligare konsolidera sina ställningar. Det nya kriget rubbade den utbredda tron på Israels totala militära överlägsenhet, samtidigt som supermakterna tvingades till ett mera aktivt engagemang i konfliktens lösning. Israel och arabstaterna har äntligen kunnat mötas vid förhandlingsbordet. En stilleståndsuppgörelse har nåtts mellan Egypten och Israel. Parterna har därutöver visat en allvarlig vilja till nya framsteg mot en varaktig fred. Trots de spänningar som uppstod mellan Förenta staterna och Sovjetunionen under krisens lopp har utvecklingen i stort bekräftat de båda supermakternas önskan att undvika en konfrontation. Sverige stöder sedan gammalt Israels liksom dess grannars rätt till en existens inom säkra och erkända gränser. Samtidigt hävdar vi att ingen rätt till landförvärv kan grundas på militär erövring. Detta är viktiga element i säkerhetsrådets bekanta resolution 242. Sverige ställer sig bakom denna resolution i alla dess delar. I överensstämmelse med den roll som Sverige sedan många år spelat i fredssträvandena i Mellersta Östern har svenskar även denna gång kunnat bidra till en stabilisering av läget i konfliktområdet. Palestiniernas rätt till politisk identitet har med tiden vunnit ökad förståelse i vårt land. Stora internationella insatser krävs för att förbättra deras materiella läge i avvaktan på en lösning av deras politiska problem. Sverige har länge varit en av de största bidragsgivarna till hjälparbetet bland Palestinaflyktingarna och hoppas nu att även andra stater skall öka sina insatser. Den vilja att undgå väpnade inbördes konflikter, som supermakterna på nytt demonstrerade under kriget i Mellersta Östern, har tidigare bl.a. kommit till uttryck i avtalet mellan president Nixon och partichefen Brezjnev i juni 1973 om undvikande av kärnvapenkrig. För båda makterna är det också ett intresse att hejda en fortsatt kapprustning på kärnvapnens område. De första s.k. SALT-samtalen gav begränsade resultat. I de nu pågående SALT II-förhandlingarna siktar man till betydligt större framsteg. Parternas utgångsbud synes dock ligga långt från varandra, och det verkar osäkert om man som planerat skall nå en första överenskommelse före årets slut. Under alla förhållanden får man räkna med en lång förhandlingsprocess. Diskussionen i Förehta staterna om kärnvapenstrategin vittnar om hur snabbt den militärtekniska utvecklingen kan ändra förutsättningarna för överenskommelser på detta område. Så snart en part vunnit ett försprång i fråga om kärnvapnens förstörelseförmåga, uppstår frågan om den andra parten skall söka inhämta detta försprång. Den tekniska utvecklingen berör både de stora och de små kärnvapnen. Med hänsyn till vikten av en klar åtskillnad mellan konventionella vapen och kärnvapen väcker spekulationerna om s.k. minikärnvapen särskild oro. Stormakternas ambitioner att ytterligare förstärka och utveckla sin kärnvapenarsenal ökar deras ovillighet att acceptera ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov. Sverige betraktar ett sådant förbud som ett centralt mål för nedrustningsförhandlingarna. Gentvekonferensen om nedrustning kan varken på detta eller andra områden notera några betydande framsteg. Arbetet på förbud mot kemiska vapen går endast långsamt framåt. Sverige kommer även i fortsättningen att aktivt verka inom Genévekommitténs ram, samtidigt som vi i princip ställer oss positiva till planerna på en världsnedrustningskonferens. Ekonomiska faktorer torde påverka supermakternas önskan att hejda kärnvapenupprustningen och att minska de väpnade styrkorna i Centraleuropa. Den amerikanska statsledningen är utsatt för ett starkt tryck att reducera de militära utgifterna i Europa. Även Sovjetunionen torde ha intresse av att utnyttja sina resurser för andra ändamål. De nu inledda förhandlingarna i Wien om styrkereduktioner väntas dock bli långvariga. En rad länders intressen är berörda. NATO-sidan förordar att reduktionerna i den första fasen begränsas till enbart amerikanska och sovjetiska arméstyrkor. I en andra etapp skulle man reducera även nationella arméförband och vidta kompletterande förtroendeskapande åtgärder. Warszawapakten vill redan från början inbegripa nationella styrkor liksom flygstridskrafter och kärnvapen. Parternas bud skiljer sig också i fråga om nedskärningarnas takt och storlek. Trots skillnaderna i utgångspositioner torde starka krafter verka för en överenskommelse. På svensk sida följer vi med stort intresse förhandlingarna om styrkereduktioner i Centraleuropa. På kort sikt förefaller det osannolikt att sådana minskningar får konsekvenser för vårt eget försvar. En uttunning i Centraleuropa behöver inte leda till ökat tryck i Europas flankområden. En annan sak är att stormakternas intresse för Nordkalottområdet av andra skäl har ökat. På längre sikt kan förhandlingsresultaten i Wien tänkas påverka även den svenska säkerhetspolitiken. Sverige har dock tills vidare inget behov av att deltaga i förhandlingarna, endast av att orienteras om deras utveckling. Sovjetunionens önskan om en formell bekräftelse av de gränser som uppstått i Europa efter det andra världskrigets slut var ett väsentligt motiv för förslagen om en europeisk säkerhetskonferens. Västmakterna accepterade tanken på en konferens, sedan deras reservationer blivit tillgodosedda. Man såg bl.a. ett samband mellan säkerhetskonferensen och Wienförhandlingarna om styrkereduktioner. Under konferensens förberedande fas i Helsingfors blev västmakternas bedömning mera positiv. För alla deltagare framstod konferensen som en möjlighet att ytterligare stabilisera situationen i Europa och att utveckla ett konkret mellanstatligt samarbete oberoende av skillnader i ideologi och samhällssystem. De alliansfria staterna har gjort aktiva insatser i konferensarbetet. Konferensens behandling av s.k. förtroendeskapande åtgärder är av särskilt intresse för de alliansfria staterna, som inte har samma möjligheter som de paktanslutna att erhålla underrättelser om militära rörelser och manövrer i sin geografiska närhet. De alliansfria staterna har därför vid konferensen framfört en rad preciserade förslag i detta ämne. Även en överenskommelse om ökad öppenhet kring deltagarstaternas försvarsutgifter har på svenskt initiativ aktualiserats som en tänkbar förtroendeskapande åtgärd. I arbetet för rustningsbegränsning och nedrustning i Europa måste hänsyn tas även till de alliansfrias intressen. Det är också en viktig uppgift för säkerhetskonferensen att skapa förutsättningar för ett vidgat ekonomiskt samarbete på alleuropeisk grund. Framsteg på detta område är till ömsesidig fördel och kan bana vägen för framsteg också på andra fält. Sverige söker genom en gradvis frigörelse av handeln och genom bilaterala avtal med östländerna främja en sådan utveckling. Vid säkerhetskonferensen föreligger särskilt påtagliga svårigheter att nå enighet dels om problem kring gränsernas okränkbarhet, dels om förutsättningar för ett friare utbyte av människor och idéer. Bakom motsättningarna i dessa båda problemkomplex ligger viktiga intressen av både inoch utrikespolitisk natur. Sovjetunionen är särskilt angelägen om bindande formuleringar när det gäller gränsproblemen men motsätter sig mera långtgående förpliktelser i fråga om det friare utbytet. Dessa skiljaktiga intressen liksom de djupa ideologiska motsättningarna mellan olika statsgrupper bör dock inte förhindra en positiv utgång av konferensen. För Sverige, liksom för andra demokratier, är det ett intresse att mänskliga rättigheter och demokratiska friheter vinner allt starkare förankring i vår världsdel. Men det har från början stått klart att säkerhetskonferensen inte haft förutsättningar att undanröja existerande motsättningar på detta område. Ett begränsat resultat av konferensen genom ömsesidiga eftergifter är att föredra framför en brytning, som för lång tid kunde omöjliggöra nya möten av detta slag. Regeringen räknar med att säkerhetskonferensen skall medföra vissa, om än begränsade framsteg på olika områden, däribland även i fråga om ett ökat utbyte av människor och idéer. Vi vill också att den skall följas av fortsatta kontakter i olika fora där det påbörjade arbetet kan föras vidare. Säkerhetskonferensen har erbjudit de små europeiska staterna ett välkommet tillfälle att klargöra den egna politiken inom en större krets och där hävda sina synpunkter på en önskvärd europeisk utveckling. Detta understryker vikten av att finna lämpliga former för en uppföljning av de strävanden som den europeiska säkerhetskonferensen representerar. Allmänt kan sägas att avspänningsprocessen fortsätter, men att den inte gjort några väsentliga framsteg under senare tid. Det föreligger inga tecken på att supermakterna kommer att frångå huvudlinjerna i sin samförståndspolitik. De intressen som motiverat denna politik finns kvar: insikten om att kärnvapenkrig till praktiskt taget varje pris måste undvikas och att rustningskostnaderna måste begränsas. Det politiska motstånd som avspänningssträvandena på en del håll möter kan emellertid leda till avbräck i utvecklingen mot ökat samarbete mellan stater med skilda samhällssystem. Förenta staterna har också fått ägna ökad uppmärksamhet åt sina förbindelser med Västeuropa. Dessa förbindelser har påverkats av amerikanskt missnöje med fördelningen av kostnaderna för Västeuropas försvar och av västeuropeisk oro för innebörden av amerikansk-sovjetiska överenskommelser. Bilden har ytterligare komplicerats genom Västeuropas ekonomiska svårigheter till följd av oljekrisen. Den utvidgning av den europeiska gemenskapen, EG, som nu fullbordats, förutsattes bli inledningen till ett mera förpliktande samarbete mellan medlemsstaterna, i fråga om både utrikespolitiken och de ekonomiska och monetära problemen. Officiellt har man uppställt målet att skapa en västeuropeisk union till 1980. Det utrikespolitiska samarbetet inom medlemskretsen har konkretiserats bl.a. i samband med den europeiska säkerhetskonferensen och Mellersta Östern-krisen. Under trycket av de valutasvårigheter som energikrisen medfört har däremot strävandena till valutapolitisk solidaritet försvagats. Tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken har medfört ökade spänningar inom gemenskapen, och den förutsedda gemensamma regionalpolitiken har ännu ej kunnat förverkligas. Ökade svårigheter inom EG kan få negativa konsekvenser även för övriga europeiska stater, däribland vårt eget land. Ekonomiska framsteg i både väst och öst är i dag ett gemensamt intresse för Europas folk. Sveriges frihandelsavtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen har varit i kraft sedan den 1 januari 1973 och avtalet med den europeiska koloch stålgemenskapen sedan den 1 januari i år. Frihandelsavtalet har allmänt sett fungerat väl. De två första tullsänkningarna om sammanlagt 40 procent för flertalet industrivaror har planenligt genomförts. I det samarbetsorgan som genom avtalet upprättats mellan Sverige och EG har fruktbara diskussioner kunnat föras om avtalets praktiska tillämpning. Den gynnsamma utvecklingen av handeln mellan Sverige och EG beror givetvis till en del på att goda konjunkturer rått under större delen av 1973, men vårt avtal med EG är ett värdefullt instrument för att utveckla denna handel. Frågan om de nordiska staternas förhållande till EG skapade osäkerhet om det nordiska samarbetets framtida möjligheter. Trots att de nordiska länderna valde olika slag av förbindelser med EG, kan man i dag konstatera att det finns en samlad nordisk vilja att föra samarbetet vidare. Ett nordiskt handlingsprogram har börjat genomföras och utvidgas till nya områden. Det nordiska regeringssamarbetet inom ramen för det nordiska ministerrådet har både breddats och fördjupats. På en rad områden har för de nordiska folken värdefulla praktiska resultat kunnat uppnås på kort tid. Samspelet mellan ministerrådet och Nordiska rådet främjar de nordiska samarbetssträvandena. Det nordiska samarbetet bygger på en gemensam kulturtradition och gemensamma demokratiska värderingar. Vad som uppnås i detta samarbete gagnar inte bara de enskilda staterna utan också den nordiska demokratin. På liknande sätt söker vi genom vårt arbete i Europarådet bidra till att stärka den europeiska demokratin. Jag vill här skjuta in några ord om en fråga som på den senaste tiden ägnats stor uppmärksamhet i massmedia. Jag tänker på påståendena om svensk underrättelseverksamhet i Finland och den finska reaktionen i anledning av dessa påståenden. Det finska meddelande som framfördes till mig den 18 februari var allmänt hållet. Efter hand blev det bekant att man hade två fall i tankarna: den av FRA använda båten vid Kotka och en del flygningar över Finland med privatflyg. Det var också dessa två fall som diskuterades mellan president Kekkonen och statsminister Palme i söndags. Efter samtalet offentliggjordes ett uttalande, vari konstaterades att man var enig om fakta men att man hade olika tolkningar av vad som skett. Därmed är saken utagerad mellan de två länderna. Den har inte skadat de goda förbindelserna dem emellan. Om demokratin skall kunna hävda sig i Europa, måste man ständigt stärka dess grundvalar. Sociala och ekonomiska spänningar kan minska demokratins funktionsduglighet i en tid av snabba förändringar. En hård konfrontationspolitik inom staterna är ägnad att skärpa detta problem. Förakt och misstro mot demokratins arbetsmetoder kan utnyttjas av reaktionära krafter för att undergräva själva det demokratiska systemet. I krislägen kan systemet sedan slås över ända med våld eller hot om våld. Så har gamla och nya diktaturer kommit till. Under senare tid har vi fått nya bittra påminnelser från Europas diktaturstater om hur avsaknaden av politisk frihet leder till rättslöshet och brutalitet. Sveriges neutralitetspolitik utgör intet hinder för aktiva svenska bidrag till lösning av problem i vår omvärld. Neutralitetspolitiken tjänar inte endast våra omedelbara nationella intressen utan också en fortsatt stabilisering av läget i Europa. Den kommer att konsekvent fullföljas. Stundom har spekulationer avhörts att politiken skulle behöva omprövas till följd av exempelvis EG:s utveckling eller en förändring i förhållandet mellan stormaktsblocken. Sådana spekulationer saknar grund. Om avspänningssträvandena skulle leda till nya framsteg, kan Sverige få nya handlingsmöjligheter inom neutralitetspolitikens ram. Skulle avspänningsprocessen avbrytas, kvarstår argumenten för vår politik med samma styrka som tidigare. Som del av ett Europa, vars inre konflikter två gånger under detta århundrade gett upphov till världskrig, har Sverige ett självklart intresse av att strävandena till avspänning mellan stormakterna har framgång. Huvudsyftet med avspänningspolitiken är att minska sannolikheten av storkrig. Samtidigt är det naturligt för ett land i Sveriges ställning att peka på riskerna för att mindre och svagare staters intressen kan bli lidande på uppgörelser mellan supermakterna. Särskild vikt får denna synpunkt, när det gäller länderna i den tredje världen. I ett globalt perspektiv är det angeläget att ändra maktrelationerna mellan i-länder och u-länder till de senares förmån. Ett ökat politiskt och ekonomiskt samarbete mellan de ledande industristaterna, ensidigt inriktat på parternas egen fördel, kan konservera den ojämna fördelningen av makt och tillgångar. Det stora flertalet alliansfria stater i den tredje världen ställer sig i princip positiva till avspänningspolitiken men understryker vikten av att deras egna problem inte blir bortglömda. Genom Förenta nationerna och genom ett förstärkt inbördes samarbete söker de aktualisera frågor som särskilt berör dem. Det gäller en mera rättvis fördelning av världens resurser och en mera verksam biståndspolitik från de rika staternas sida. Det gäller också rasproblemen i södra Afrika, som får en allt allvarligare tillspetsning. De vita minoriteternas försök att med våld hindra nödvändiga förändringar i Sydafrika, Namibia, Sydrhodesia och de portugisiska kolonierna har blivit alltmer samordnade. FN:s beslut om sanktioner mot Sydrhodesia måste effektivt tillämpas. Sydafrika måste utsättas för ökat internationellt tryck. Portugals brutala metoder att undertrycka befrielsesträvanden bör brännmärkas, och den portugisiska regimen måste börja avveckla sitt kolonialvälde. Guinea-Bissau intar här en nyckelställning. Det skulle vara naturligt om de västeuropeiska staterna gemensamt sökte förmå Portugal till förhandlingar med befrielserörelserna. I stora delar av den tredje världen har man erfarenheter av att samförstånd mellan stormakterna inte utesluter fortsatta lokala konflik ter, som hårt drabbar de berörda folken. Indokina är ett exempel. Parisavtalet ledde till de amerikanska stridskrafternas tillbakadragande från området, men avtalet har inte bringat fred till Indokinas folk. Saigonregimen visar ingen vilja att tillämpa avtalets politiska bestämmelser. Ett stort antal politiska fångar hålls fängslade under omänskliga förhållanden. De fortsatta striderna i Sydvietnam har kostat tiotusentals människoliv. Parisavtalets signatärmakter bör inför denna oroande utveckling ta sitt ansvar för avtalets strikta tillämpning. Försöken att med militära maktmedel undertrycka den nationella och sociala frigörelsen i Vietnam fick ödesdigra konsekvenser även för grannländerna. Efter många års strider och förstörelse ser nu Laos äntligen ut att nå nationell enighet. Men i Cambodja rasar alltjämt inbördeskriget, och regimen i Phnom Penh kan endast med utländskt stöd hålla sina hotade ställningar. Det ökade samförståndet mellan stormakterna får inte låta oss glömma blodsutgjutelsen i Indokina. Det faktum att kriget ingalunda blivit avskaffat som medel för maktpolitik gör det angeläget att modernisera krigets lagar. Den snabba militärtekniska utvecklingen i riktning mot allt brutalare och mer urskillningslösa vapen och metoder demonstrerar gällande reglers otillräcklighet. Sverige spelar en särskilt aktiv roll i arbetet på detta område. Vi ställer nu främst våra förväntningar om framsteg på den pågående internationella konferensen i Genéve om humanitära regler i väpnade konflikter. Enligt svensk uppfattning bör den leda fram till förbud mot eller inskränkningar i användningen av särskilt grymma vapen samt förbud mot områdesbombning av städer och andra platser med civilbefolkning. I åtskilliga fattiga länder strävar starka krafter till inte endast politiskt utan även ekonomiskt oberoende av stormakterna. I Chile sökte en folkvald regering att på demokratisk väg förena strävandena till ekonomiskt oberoende med krav på större social rättvisa. Det samhällsbygge, som inleddes av president Allende, slogs brutalt över ända med militär makt. Kuppregimen i Chile kan dock inte i längden hejda kampen för demokrati och social rättfärdighet. Förenta nationerna intar alltjämt en central roll i strävandena att lösa de stora problem, som berör det internationella samfundet. Vikten av att FN finns att tillgå illustrerades på nytt under krisen i Mellersta Östern. Också vid Mellersta Östern-problemens fortsatta behandling kan FN väntas få väsentliga uppgifter. Organisationen har numera nått nästan fullständig universalitet, vilket ökar dess förutsättningar att fungera som världsforum och pådrivande kraft. Som en liten stat med en lång fredstradition är Sverige angeläget om att FN:s handlingsmöjligheter ökar. Vår vilja att ta på oss ansvar inom FN-systemet visas av vår avsikt att kandidera till inval i säkerhetsrådet från 1975. Flera av de globala problem, som berör utnyttjandet och fördelningen av världens resurser, kommer under året att behandlas inom Förenta nationernas ram. Världslivsmedelskonferensen skall analysera den alltmer kritiska livsmedelssituationen i stora delar av världen och föreslå nödvändiga åtgärder. Sverige vill sätta in livsmedelsproblemen i ett bredare sammanhang av ekonomisk och social utveckling. Huvudmålet måste vara att främja jordbruksproduktionen i u-länderna. Befolkningskonferensen bör enligt svensk mening sätta frågan om den framtida befolkningsutvecklingen i relation till bl.a. fördelningen av gemensamma och knappa resurser och understryka de rika ländernas särskilda ansvar. Havsrättskonferensens kanske viktigaste uppgift är att en gång för alla fastställa yttergränsen för kuststaternas rätt till naturtillgångarna i havet och i havsbottnen. För områdena utanför denna gräns är det angeläget att upprätta en internationell regim som bekräftar principen om dessa områden som gemensam egendom och fastställer villkoren för deras utnyttjande. För att konferensens beslut skall bli bestående krävs att hänsyn tas till både världssamfundets och de geografiskt mindre gynnade staternas berättigade intressen. Den pågående FN-konferensen i Geneve om linjesjöfarten berör i särskild grad Sveriges intressen. Ett konventionsförslag föreligger som, om det genomförs, kommer att orsaka allvarliga problem för den svenska handelsflottans möjligheter att delta i världssjöfarten och att transportera vår egen sjöburna import och export. Sverige arbetar aktivt för att ge konventionen en utformning som gagnar u-länderna men dock inte leder till att transportmönstret industriländerna emellan ändras. Problemen kring de multinationella företagens verksamhet väcker nu allt större uppmärksamhet och behandlas inom en rad internationella organisationer. Samarbete över gränserna är nödvändigt för att lösa dessa problem, som berör förhållandet mellan storföretag och stater. Regeringar och fackliga organisationer har svårt att hålla jämna steg med företagandets internationalisering. Att finna nya, ändamålsenliga samarbetsformer är därför en av vår tids stora internationella uppgifter. I Sverige studeras behovet av olika slags insatser på såväl det nationella som det internationella planet. Energikrisen har gett ökad skärpa åt de råvarufattiga u-ländernas problem. En del oljerika u-länder kan genom oljeprisernas stegring räkna med betydligt ökade resurser för sin utveckling. Andra u-länder förfogar över värdefulla råvarutillgångar av annat slag, som synes bli alltmer begärliga. Men för ett stort antal råvarufattiga u-länder medför de kraftigt stegrade priserna för såväl olja som spannmål, industrivaror och t.ex. konstgödsel, akuta problem som hotar deras utvecklingsansträngningar. De oljefattiga u-länderna ställer nya krav på solidaritet. Samtidigt förstärks u-ländernas gemensamma krav på i-länderna att visa en allvarlig vilja till förändring av de internationella maktrelationerna och av världsresursernas fördelning. Algeriets begäran om sammankallande av en extra generalförsamling i FN för att behandla världens råvaruoch utvecklingsproblem får ses mot denna bakgrund. Utifrån vår allmänna syn på FN:s roll i strävandena att skapa en bättre och rättvisare värld har Sverige också gett sitt stöd åt detta förslag. Ett annat uppmärksammat initiativ på det internationella planet, som föranletts av energikrisen, var den av Förenta staterna sammankallade energikonferensen i Washington i februari med deltagande av de nio EG-länderna, Canada, Japan och Norge. Avsikten är att denna konferens efter ingående förberedelser skall följas av en ny konferens med deltagande av såväl producentländer som en vidare krets av konsumentländer, inklusive u-länder. Regeringen intar en positiv hållning till internationell samverkan i energifrågor. Samarbetet bör bl.a. sikta mot en rimlig balans nu och i framtiden mellan de globala energitillgångarna och den totala energiefterfrågan. Lösningar bör eftersträvas som tar hänsyn till såväl konsumentländers som producentländers intressen. Det gäller här mycket komplicerade frågor som samtidigt i vissa stycken fordrar snabba och konkreta internationella ställningstaganden, särskilt i vad avser de råvarufattiga u-ländernas problem. I de numera inledda multilaterala handelsförhandlingarna i GATT ämnar Sverige verka för en kraftig sänkning av tullarna på industrivaror och ett avskaffande av sådana icke-tariffära handelshinder som skapar väsentliga problem för världshandeln. I förhandlingarna kommer även jordbruket att spela en viktig roll, varvid denna närings särskilda situation dock måste beaktas. Sverige har i likhet med övriga industriländer utfäst sig att inom varje delområde av förhandlingarna söka tillgodose utvecklingsländernas speciella intressen. Osäkerheten om den internationella utvecklingen på de politiska och ekonomiska områdena får inte leda till handlingsförlamning. Tvärtom ökar kraven på ett vidgat och fruktbart internationellt samarbete. Sverige är berett att aktivt bidra till ett sådant samarbete. Regeringen har funnit det lämpligt att i samband med dagens utrikesdebatt även lämna en redogörelse för aktuella problem kring reformeringen av det internationella valutasystemet. Utsikterna till en reform av det internationella valutasystemet inom ramen för den internationella valutafonden har radikalt förändrats genom oljekrisen. Ambitionerna att få till stånd en snabb och allomfattande valutareform har nu fått skruvas ned. Fortfarande finns emellertid utrymme för vissa partiella reformer, vilka regeringen kommer att få ta ställning till under den närmaste tiden. Utgångspunkten för reformarbetet hittills var den akuta kris som det s.k. Bretton Woods-systemet råkade in i genom utvecklingen 1971—1972. Redan under 1960-talet hade emellertid reformbehovet uppenbarats, särskilt genom svårigheterna att få till stånd en snabb och effektiv anpassningsprocess för att motverka varaktiga överoch underskott i utrikesbetalningarna. Att de utestående behållningarna av den viktigaste reservvalutan, dollarn, växt sig allt större undergrävde också förtroendet för systemet. Som särskilt forum för reformöverläggningarna bildades 1972 en ministerkommitté, den s.k. 20-kommittén, i vilken Sverige företräder de nordiska länderna. Kommitténs arbete har bedrivits intensivt med sikte på en allomfattande reformplan, som skulle vara färdig i juli detta år och kunna antas vid valutafondens årsmöte hösten 1974. Enighet har rått inom 20-kommittén om att i det nya systemet söka tillgodose kravet på stabila monetära förhållanden genom en förbättrad och jämnare fördelad anpassning i de enskilda länderna, så att överoch underskott i utrikesbetalningarna utjämnas. Ett regelbundet samråd inom ramen för en förstärkt valutafond har framstått som särskilt viktigt. En allmän värdering bör enligt vår mening göras inte endast av situationen i det land, vars yttre balans rubbats, utan också av situationen i andra berörda länder. För att göra det nya systemet mindre beroende av enskilda reservvalutor bör de s.k. särskilda dragningsrätterna — SDR — bli den centrala reservtillgången i ett reformerat system. SDR skulle därmed också bli det viktigaste instrumentet för den framtida regleringen av överoch underskott mellan länderna. I fråga om växelkurserna anser vi att man i ett nytt system bör ha fasta pariteter, som dock skall kunna snabbt justeras vid behov. Flytande växelkurser skall vara tillåtna endast i speciella situationer. Förslaget om en länk mellan att skapa ny likviditet genom SDR och finansiering av utvecklingshjälp bör studeras i positiv anda. De fattigaste länderna bör därvid gynnas. Nu står vi emellertid inför en helt annan typ av kris än vid reformarbetets början. Enligt OECD-sekretariatets beräkningar blir OECD-ländernas samlade underskott i bytesbalansen 30 å 40 miljarder dollar under 1974, jämfört med ett beräknat överskott på i runda tal 10 miljarder dollar före oljeprishöjningarna. De icke-oljeproducerande u-ländernas underskott beräknas uppgå till minst 15 miljarder dollar, dvs. ungefär en fördubbling från 1973. Mycket få länder utanför de oljeexporterande ländernas krets torde kunna undgå underskott i sin bytesbalans i år. Länderna kommer självfallet att drabbas olika hårt efter graden av sitt oljeberoende. Den amerikanska betalningspositionen blir sannolikt relativt litet påverkad. Av största vikt är att de enskilda länderna nu inte för en kontraktiv ekonomisk politik eller vidtar direkta åtgärder mot utrikeshandeln för att dämpa underskotten. Genom de internationella återverkningarna skulle en sådan politik motverka sitt eget syfte. Samtidigt skulle den öka de icke-oljeproducerande u-ländernas börda. De oljeproducerande ländernas starkt ökade valutainkomster kommer i stor utsträckning att investeras i de oljeförbrukande industriländerna. Men detta kapital kommer att fördelas ojämnt. Det finns inte någon fördelningsmekanism som garanterar att länder med stort importöverskott för olja får del av detta kapitalåterflöde tillräckligt snabbt och i tillräcklig omfattning. Under alla förhållanden kan endast en liten del av de oljeproducerande ländernas valutainkomster antas bli placerade direkt i de icke-oljeproducerande u-länderna. Stora problem uppkommer när det gäller att omfördela dessa enorma kapitalflöden utan att utsätta kapitalmarknaderna i enskilda länder för ohållbara påfrestningar. Sverige har välkomnat ett förslag att valutafonden skall ges en mer aktiv roll för att bidraga till en lösning av dessa omfördelningsproblem. Mot bakgrund av betalningsproblemen i oljekrisens spår har 20-kommittén nu inriktat sitt arbete på att till sommaren lösa vissa praktiska delfrågor i centralbankernas och regeringarnas valutasamarbete. Dessa frågor avser värderingen av de särskilda dragningsrätterna och regler att tillämpas vid flytande växelkurser, syftande bl a. till att undvika En viktig delreform med tanke på fondens löpande verksamhet och på det fortsatta reformarbetet gäller valutafondens institutionella utformning. Enighet föreligger om att en ny ministerkommitté med liknande sammansättning som 20-kommittén bör bildas inom ramen för valutafonden. Den är tänkt som en föregångare till ett framtida, permanent ministerråd. Detta nya organ skall ha till uppgift att vid sammanträden tre å fyra gånger om året noggrant följa utveckligen på valutaom rådet och ta de initiativ till reformer av valutasystemet som utvecklingen påkallar. På detta sätt kommer arbetet på en valutareform att fortsätta men få en mera gradvis och pragmatisk karaktär.

Herr talman! Den internationella miljö som vi lever i präglas av de förhållanden som skapas av enskilda staters strävan efter maximal säkerhet för egen del. Trots den internationella oro som detta medför tvingas vi konstatera att de enskilda staternas åtgärder för att trygga sin egen säkerhet är något fullt legitimt. Skall här kunna ske en förändring, dvs. skall allas säkerhet kunna garanteras och de rådande internationella spänningarna avlägsnas, krävs att själva ordet säkerhetspolitik ges en ny och vidare dimension. Till den frågan skall jag be att få återkomma senare. Vad som däremot inte är legitimt och med skärpa måste fördömas är den tolkning av säkerhetspolitiken som görs av dem som med det ordet menar en politik avsedd att enbart säkra det egna maktinnehavet i det egna landet — låt mig kalla det en personlig säkerhetspolitik. Det är en sådan tolkning av det säkerhetspolitiska begreppet som är roten till mycket av det internationella våld som vi tvingas bevittna. På många håll i världen fängslas, torteras och avrättas många människor av den anledningen att de opponerar mot förtryck och diktatur. Under sken av legalitet undertrycker enskilda makthavare självklara mänskliga frioch rättigheter. Militärjuntan i Chile har här i landet kommit att bli något av ett uttryck för detta slag av internationellt våld, men låt oss inte för ett ögonblick glömma bort hur liknande företeelser förekommer runt om i världen i olika former, mer eller mindre öppet. Portugals kolonialpolitik, Sydafrikas apartheidpolitik är två andra exempel på det internationella våldet. Vi begär inte att vår tolkning av begreppet demokrati skall accepteras och omfattas av alla länder. Det vi som individer och nation kan begära är att man i alla länder skall respektera självklara mänskliga frioch rättigheter och därtill respektera en allmän humanism och tolerans som är den självklara förutsättningen för ett mänskligt och människovärdigt liv. Behandlingen av den sovjetiske författaren Alexander Solzjenitsyn är kanske inte synonym med den sovjetiska statsledningens säkerhetspolitiska syn, men åtgärden avslöjar drag av intolerans och bristande humanitet som präglar de socialistiska diktaturerna. Supermakternas agerande på det internationella planet har inte alltid präglats av respekt för nationell integritet och suveränitet. Vi vet alla vilken förödelse som drabbat de indokinesiska folken, inte minst genom Förenta staternas agerande där. Vi har under årens lopp som nation kritiserat enskilda länders handlande både internationellt och nationellt.

Men den kritiken vore meningslös om den inte kopplades ihop med vårt arbete inom olika internationella organ, där vi efter måttet av vår förmåga och i samverkan med många andra länder försöker bidra till fredligare förhållanden i världen. I vår strävan att skapa en fredligare värld präglad av social jämlikhet och ökad tolerans är sålunda kritiken av det internationella och nationella våldet en viktig ingrediens. Så länge denna kritik vilar på saklig grund är den väl ägnad att öka trovärdigheten av vårt internationella arbete. Herr talman! Vid utrikesdebatten förra året konstaterade jag den lättnad som vi alla kände sedan vapenstillestånd ingåtts i Vietnam. Mot bakgrund av de ohyggligheter som det långvariga kriget skapat i denna del av världen var en sådan reaktion självklar. Vi tvingas emellertid nu konstatera att avtalet i Vietnam inte lett till sådana förhållanden i Indokina att faran för fortsatt krig skulle vara helt undanröjd. Så sent som för två dagar sedan innehöll tidningarna uppgifter om nya omfattande strider i Vietnam. Jag betvivlar inte de inblandade parternas önskan om fred, men det är uppenbart att denna vilja måste följas av ytterligare ömsesidiga eftergifter för att verkligt fredliga förhållanden i hela Indokina skall kunna åstadkommas. Först när alla krigshandlingar upphört är det möjligt att på allvar ägna sig åt det återuppbyggnadsarbete som nu är av största betydelse. Ett nytt krig har sedan den förra utrikesdebatten drabbat länderna i Mellersta Östern. Det finns ingen anledning för mig att här gå in på att beskriva det lidande som detta nya krig har bringat i sin väg — det är för oss alla väl känt. Överenskommelsen om truppernas tillbakadragande från Suezfronten hälsades med stor lättnad av alla människor. De uttalanden om förhandlingsvilja som gjorts från i första hand Egyptens, Syriens och Israels sida bär en prägel av återhållsamhet och borde just därför vara ägnade att skapa en viss optimism om en framtida fredlig och mera varaktig uppgörelse. I likhet med många andra bedömer jag möjligheterna till en fredlig uppgörelse nu vara större, eftersom jag tolkar gjorda uttalanden så, att man från alla håll är beredd att ta hänsyn till alla parters berättigade önskemål. Det förefaller sålunda som om palestiniernas krav på en mera människovärdig tillvaro kommer med i en framtida uppgörelse. Det gör inte arbetet på en sådan uppgörelse lättare. Tvärtom, det finns många motstridiga krav och många hänsyn som måste tas. En uppgörelse som gör anspråk på att bli varaktig måste alldeles klart innebära att de inblandade gör väsentliga eftergifter. Men kvar står att här finns uttalat en vilja till fredlig uppgörelse, och under sådana förhållanden vore det oriktigt att se alltför pessimistiskt på den fortsatta I vår egen världsdel, Europa, håller tendenserna till avspänning i sig. De båda tyska staternas upptagande i Förenta nationerna får betraktas som en bekräftelse på att gränserna i Europa är oantastliga och inte får förändras med användande av våld i ena eller andra formen. De nationer och politiska ledare som medverkat till denna europeiska avspänning förtjänar vår respekt, och vi har all anledning att för vår världsdels räkning hysa förhoppningar om en framtida fredlig utveckling. Vi vet att många problem fortfarande finns kvar och måste finna sin lösning, men den grund som nu är lagd gör optimism berättigad. Länderna i Europa tillhör dem som drabbats av den s.k. oljekrisen. Vi har anledning att förmoda att knappheten på råvaror på vår egen kontinent kommer att leda till ett ökat beroende av råvaruproducerande u-länder. Den ekonomiska tillväxtfilosofi som alltför länge präglat de europeiska ländernas handlande måste tillföras nya komponenter om situationen i framtiden inte skall bli ohållbar. Vare sig vi vill det eller ej måste länderna i Europa i framtiden låta den ekonomiska tillväxten rymma betydligt mer av frågor som rör livsmiljö, livsinnehåll och social utjämning. Den avspänning på den europeiska kontinenten som jag nyss talade om har bl.a. inneburit att supermakterna fortsatt sin dialog. Denna supermaktsdialog har många länder velat tolka som ett uttryck för supermakternas vilja att själva avgöra alla väsentliga världspolitiska frågor. I det sammanhanget har från de mindre staternas sida uttalats stor oro för total supermaktsdominans över den internationella politiska och ekonomiska utvecklingen. Denna oro är på sitt sätt berättigad — det finns förvisso tendenser som pekar i riktning mot att supermakterna vill förbehålla sig rätten att själva avgöra världens öden. För att motverka denna enligt min mening inte önskvärda utveckling är det för vårt land nödvändigt att i samverkan med andra nationer försöka ta till vara de små staternas intressen. I denna strävan får inte själva balanstänkandet vara det avgörande. Viktigare är i stället att de små staterna på alla sätt arbetar för en samverkan mellan supermakterna och de mindre staterna. Hur hoppingivande de storpolitiska avspänningssträvandena än kan te sig finns det anledning att beklaga att en motsvarande avspänning inte kunnat uppnås på nedrustningens område. Självklart är överenskommelserna om provstopp och icke-spridning av kärnvapen av utomordentligt stor betydelse, och detsamma gäller lika självklart resultaten inom ramen för de s.k. SALT-förhandlingarna. Men i Europa står fortfarande stora styrkor mot varandra. Detta innebär i sig stora risker för krigiska förvecklingar, och allt måste därför göras för att söka åstadkomma sådana resultat på nedrustningens område att de inbyggda riskerna minskas eller, ännu hellre, avlägsnas. Utan påtagliga resultat inom nedrustningens område vilar världsfreden fortfarande ytterst på supermakternas vilja att i det längsta undvika väpnade konflikter. Det är svårt att bedöma vilket värde som skall tillmätas den överenskommelse som president Nixon och partichefen Brezjnev träffade i juni förra året och där man kom överens om att i framtiden undvika kärnvapenkrig. För egen del vill jag gärna se det avtalet som ett led i en vilja från båda håll att söka åstadkomma resultat inom ramen för nedrustningssträvandena. Av särskild betydelse är givetvis utvecklingen inom kärnvapenområdet. Trots överenskommelser om provstopp och icke-spridning ökar ständigt kärnvapenarsenalen i världen. Till det kan läggas den tekniska utveckling som nu gör det möjligt att utveckla s.k. minikärnvapen. Vad detta kan innebära rent praktiskt är ännu för tidigt att uttala sig om, men det visar hur nödvändigt det är att nedrustningsarbetet intensifieras. Målet måste vara en allmän balanserad och kontrollerad nedrustning. Uppenbart är att supermakterna här måste ta sitt alldeles speciella ansvar. Det för närvarande bästa sättet att värna om alla nationers lika rätt och det samtidigt bästa sättet att skapa garantier mot maktmissbruk från supermakternas sida är att ytterligare stärka FN:s möjligheter att agera. Den tendens som finns, framför allt från supermakternas sida, att ställa FN vid sidan när stora och för hela mänskligheten avgörande problem skall lösas måste motverkas. Sverige har goda traditioner att se tillbaka på i dessa hänseenden. Alltsedan vi blev medlemmar i FN har vi konsekvent hävdat de små nationernas rättigheter, och vi har alltid understrukit att FN i en framtid måste ges en sådan status, att organisationen verkligen med kraft kan hävda de principer som bär upp hela organisationen. En förutsättning för Sveriges traditioner på det här området har varit vår fasta och konsekventa neutralitetspolitik och den uppslutning kring denna politik som den överväldigande majoriteten av det svenska folket under årens lopp har visat. Vår neutralitetspolitik har alltså inte bara givit vårt land den största säkerheten utan också varit till gagn när det gällt att hävda de principer för mänsklig samlevnad som vi omfattar och som jag här tidigare har talat om. Herr talman! Vi kommer senare under denna vårriksdag att diskutera vårt samarbete med u-länderna, så jag skall här inte närmare gå in på den frågan. Jag vill bara ta upp två punkter som utrikesministern berörde i sitt anförande. Utrikesministern framhöll där: ”Förslaget om en länk mellan att skapa ny likviditet genom SDR” — speciella dragningsrätter — ”och finansiering av utvecklingshjälp bör studeras i positiv anda. De fattigaste länderna bör därvid gynnas.” Från svenska regeringens sida har man ju tidigare hävdat den principen för det svenska biståndet att det särskilt skall inriktas på s.k. progressiva regimer. Min fråga till utrikesministern blir alltså om det uttalande, som jag citerade, skall tolkas så att man nu från regeringens sida ämnar frångå den principen och i stället inrikta vårt bistånd till de allra fattigaste länderna alldeles oavsett om där finns s.k. progressiva regimer eller ej? Detta är ju en fråga som är av väsentlig betydelse för utformningen av vår biståndspolitik i framtiden, och jag tror att det vore angeläget om regeringen preciserade sin politik på den här punkten. Den andra frågan gäller de farhågor som regeringen säger sig hysa när det gäller att få del av det kapital som de oljeproducerande länderna med stor sannolikhet placerar i vad regeringen kallar ”länder med stort importöverskott för olja”, dvs. många i-länder, bl.a. vårt eget land. Utrikesministern säger att det inte finns någon fördelningsmekanism som tillräckligt snabbt och i tillräcklig omfattning garanterar detta kapitalåterflöde. Regeringens antagande att endast en liten del av de oljeproducerande ländernas valutainkomster kommer att placeras i de icke-oljeproducerande u-länderna är förmodligen riktigt. Men vore det inte rimligare att söka ägna sina krafter åt hur man skall kunna skapa ett system så att detta kapital kom de fattiga, icke-oljeproducerande länderna till del, än att uttrycka missnöje över att de rika länderna ännu inte lyckats skapa en fördelningsmekanism för att fördela oljerikedomarna mellan sig? Vi vet att det är de stora multinationella oljeföretagen som fortfarande, trots nationaliseringar på många håll, kontrollerar oljehandeln och oljepriserna; vi vet vilka stora och svårbemästrade problem de multinationella företagen skapar. Formuleringen i regeringsdeklarationen kan faktiskt ses som en omsorg om de multinationella oljejättarna, och det rimmar illa med tidigare uttalanden från regeringens sida.

Herr talman! Under alltför många år har vi här i Sverige och i utlandet bedömt och beskrivit den världspolitiska utvecklingen efter ett mönster som kan sammanfattas i ordet maktpolitik. Alla staters sökande efter maximal säkerhet för egen del har skapat en internationell miljö där politiska, ekonomiska och militärstrategiska frågor varit helt dominerande. Resultatet har blivit att våra bedömningar om den världspolitiska utvecklingen i alltför stor utsträckning har kommit att kretsa kring de länder som utövar ett dominerande politiskt, ekonomiskt och militärt inflytande i världen, dvs. i-länderna i allmänhet och supermakterna i synnerhet. Vi måste med större kraft än tidigare tillföra nya komponenter i vår syn på den internationella miljön. Politik, ekonomi och strategi räcker inte — livsmiljö, social och ekonomisk utjämning och resursfrågorna måste på ett helt annat sätt än hittills räknas in. Det är mänsklighetens framtid det gäller. Utvecklingen fram mot år 2000 får inte längre enbart vara en fråga om att söka skapa säkerhet för enskilda länder — vare sig vi vill det eller ej kommer det att bli en fråga om att överleva. Knapphet på resurser och ojämn fördelning av dessa resurser är de problem vi står inför. Dessa problem måste lösas om mänskligheten skall ha en chans.

Världen behöver en överlevnadsplan. Utrikesministern berörde i sitt anförande FN:s engagemang på olika områden. Det gällde den alltmer kritiska livsmedelssituationen i stora delar av världen, befolkningsutvecklingen, utnyttjandet av havsbottnen, dvs. frågor som inom den närmaste tiden kommer att behandlas vid skilda internationella konferenser inom FN:s ram. Herr talman! Det är helt nödvändigt att samordna dessa viktiga konferensers resultat så att en samlad utgångspunkt för en framtida rimlig och rättvis fördelning av världens resurser kan åstadkommas. När det gäller t.ex. livsmedelsförsörjningen räcker det inte med att säga, som man gör i regeringsdeklarationen, att jordbruksproduktionen i u-länderna skall främjas. Minst lika viktigt är att överallt där livsmedel kan frambringas — alltså även i i-länderna — så också sker. Från centerns sida har vi upprepade gånger vänt oss mot den politik som här hemma leder till att jordbruk läggs ner och möjligheterna till livsmedelsproduktion minskar. Vi hävdar principen att all jord som kan odlas också skall odlas, bl.a. just därför att vi därigenom kan bidra till världens samlade livsmedelsförsörjning. Talet om att vi kan köpa billigare livsmedel utifrån rimmar illa med den insikt som väl numera alla har att frågan om livsmedelsförsörjningen i världen kommer att bli — om den inte redan är det — ett av de svåraste problem vi har att bemästra i framtiden.

Herr talman! Sverige har begränsade möjligheter att påverka den internationella utvecklingen. Växlingarna i världsbilden är i stort sett undandragna vårt inflytande. I de internationella organisationerna har vi en röst, som rätt lagd kan medverka till att stärka det fredliga samarbetet mellan nationerna. Men i övrigt har den lilla, av allianser obundna staten i stort sett att registrera vad som sker, hålla hög beredskap för olika utvecklingsalternativ samt att realistiskt anpassa sin säkerhetspolitik till skeendet i omvärlden. Detta förutsätter öppen debatt och fortlöpande information till de medborgare som genom sina röster i sista hand bestämmer över vårt lands politiska handlande. De demokratiska partierna i vårt land står eniga bakom principerna för vår utrikespolitik. Riksdagens utrikespolitiska debatt fyller framför allt syftet att informera om och analysera vad som sker på det internationella fältet och att redovisa slutsatser därav för vårt eget lands vidkommande. Den regeringsdeklaration utrikesministern nyss föredrog är realistisk och måttfull. Även om nyanseringen i vissa delar möjligen kunde vara en annan, kan vi i stort sett ansluta oss till den beskrivning av det internationella läget och de slutsatser för Sveriges vidkommande som deklarationen redovisar. När vi, herr talman, för ett år sedan här i kammaren diskuterade de utrikespolitiska problemen, hävdade jag, att det aktuella läget och trenden för åren framöver i allra högsta grad präglades av osäkerhet. Den osäkerheten har ytterligare förstärkts under det gångna året. Bilden har blivit mera motsägelsefylld och mera svårtolkad. Förhållandet mellan de två supermakterna tycks alltjämt präglas av stabilitet. Men stabiliteten är nu mera mångtydig, mera relativ. Under det gångna året har vi upplevt både den sovjetiske partiordföranden Brezjnevs översvallande mottagande i Förenta staterna och de politiska och militära motsättningarna mellan de båda stora i samband med kriget i Mellanöstern, motsättningar vilka som bekant utlöste kedjereaktioner i deras militära beredskap över hela världen. Det mest framträdande draget i dessa båda makters ”gemenskap” är deras strävanden att inom ramen av en maktoch målmedveten realpolitik värna egna intressen och bygga ut egna positioner. Där bakom ligger långsiktiga nationella motiv. Nationens ekonomiska och politiska trygghet. Å ena sidan — då det gäller Sovjet — nödvändigheten att bygga ut en i förhållande till omvärlden underutvecklad ekonomi och att höja de hundratals miljonerna sovjetiska medborgares levnadsstandard. Att utveckla den väldiga sibiriska landmassan och att nyttiggöra dess naturtillgångar. Att söka möta ett verkligt eller befarat hot från den växande kinesiska stormakten. Å andra sidan — vad Förenta staterna angår — det allt överskuggande intresset att minska eller eliminera riskerna för ett kärnvapenkrigs fasor och förödelse. Och att samtidigt ekonomiskt tillvarataga de väldiga ekonomiska möjligheter som ett utbyggt samarbete med östvärldens kontinent innebär. Inte minst på råvaruområdet öppnas här fantasieggande framtidsperspektiv. Men framtidslinjerna är långtifrån så konturskarpa som dessa av påtaglig intressegemenskap präglade företeelser antyder. I en demokrati — och inte minst inom en demokratisk stormakt — måste utrikespolitiken bäras upp av folket. Utrikespolitiken kan inte — därom bär inte minst de senaste 50 årens världshistoria tillräckligt talrika vittnesbörd — frigöras från stämningarna inom nationen. Reaktionerna i Förenta staterna mot det sätt på vilket Nixonadministrationen handlagt vissa avsnitt av Sovjetpolitiken är en realitet. Likaså de krav som rests från kongressens sida i samband med förslag att vidga handelsutbytet med Sovjetunionen, på en hårdare attityd vid förhandlingarna om begränsningar av strategiska vapensystem och på hemtagning av Europastationerade amerikanska förband. Även om ledarna i de östeuropeiska samhällssystemen icke behöver på samma sätt förankra sin politik hos folket, kan även där personomflyttningar och förändrade kraftfält inom partihierarkin snabbt leda till omkastningar. Förändringarna exempelvis under det gångna året inom det sovjetiska kommunistpartiets politbyrå tyder på att de krafter som varit minst intresserade av verklig avspänning med USA och Västeuropa avsevärt stärkt sin ställning. Framstående företrädare för det sovjetiska kommunistpartiet har givit uttryck för uppfattningar, som strider mot de senaste årens sovjetiska utrikespolitik. Kursen framstår alltså i dag inte som lika fast som bara för något år sedan. De förvirrade och motsägelsefyllda rapporter som under den senaste tiden strömmat ut från Kina har också de tillfört det internationella fältet nya osäkerhetsfaktorer. Omvälvningar och omtänkande i detta världens folkrikaste land kan naturligtvis också komma att beröra utrikespolitiken och därmed nuvarande relationer mellan Kina och respektive supermakter. Om konsekvenserna av det vågar väl ingen i dag framföra ens gissningar. Spelet mellan de två supermakterna illustreras av utvecklingen i Mellersta Östern före, under och efter oktoberkriget. Genom en balansakt, där pendeln svängde mellan strid och samarbete, kunde supermakterna till sist begränsa och hejda kriget. Krisen splittrade inte supermakterna, däremot Förenta staterna och deras allierade i Västeuropa, en splittring som oljekrisen sedan har förvärrat. Världen har i Mellersta Östern fått ett exempel på det som amerikanerna ofta kallar ”crisis management” — konsten att hantera kriser. Uttrycket beskriver ett samspel helt koncentrerat på det egna intresset att förebygga öppen inbördes konfrontation. Inte minst små stater inom respektive supermakters ”kraftfält” kan i ett sådant spel få se sin handlingsfrihet och sitt oberoende hotade. Vi har emellertid, herr talman, all anledning att uttrycka vår respekt för den amerikanske utrikesministerns insatser för att skilja styrkorna vid Suezfronten och att åstadkomma motsvarande resultat på Golanhöjderna. Trots gårdagens minst sagt syrliga sovjetiska kommentarer hoppas vi alla att det via dellösningar av det här slaget skall bli möjligt att skapa en sådan atmosfär mellan de berörda staterna, att den fredskonferens som redan formellt inletts i Genéve skall nå resultat som säkrar en fredlig utveckling och innebär att de inblandade nationernas vitala intressen respekteras. Världsfreden kräver helt enkelt en bestående rättvis lösning av Mellanösterns svåra problem. Utvecklingen i Europa, vår egen kontinent, är inte heller den lättolkad. Även den är fylld av motsägelser och ger ingalunda fog för den oreserverade optimism som ibland förs fram, inte minst i den svenska debatten. I Västeuropa strävar de nio EG-staterna efter att knyta samman nationerna ekonomiskt, kulturellt och socialt. Debatten sker inför öppen ridå. Vi kan alla följa de slitningar och de intressekonflikter som tid efter annan gör sig gällande och vilka i regel utlöser dramatiska och känsloladdade manifestationer från statsmännen i Europas huvudstäder. Massmedia avspeglar framför allt de negativa reaktionerna bland olika grupperingar i skilda medlemsländer. Hälsan tiger som bekant still. Och utgången av det brittiska valet har givit ny dramatik åt Europasamarbetet. Det är emellertid, herr talman, viktigt att ge alla de här kontroversiella utspelen, som tillspetsats inte minst under de senaste månadernas oljekris, rimliga och riktiga proportioner. Europasamarbetet syftade och syftar alltjämt till att knyta samman den västeuropeiska ekonomin, att åstadkomma en förnuftig och effektiv arbetsfördelning mellan nationerna och att därmed förkorta vägen till ökad trygghet och höjd levnadsstandard för de europeiska folken samt att — inte minst — så sammansmälta de europeiska ekonomierna, att krigiska förvecklingar dem emellan omöjliggörs. Och den sammansmältningsprocessen pågår, de öppna meningsbrytningarna och debatterna till trots. Gemenskapen är redan så sammansvetsad och banden mellan människor och företag ute i Europa så sammanknutna, att någon återvändo förefaller helt otrolig och helt omöjlig. Spektakulära rubriker, evigt uppskjutna ministerrådsbeslut och stoppade klockor nere i Bryssel kan inte fördölja och får inte fördölja detta faktum. Inte minst förhållandet till Förenta staterna har skapat problem för de nio under deras första år. Det var naturligt att vänta friktioner och spänningar i de atlantiska relationerna i takt med att gemenskapen byggdes ut. Under de senaste månaderna har de här spänningarna dock fått proportioner som är direkt oroväckande. Den franske utrikesministern Joberts attityd har inte gjort saken bättre, och sannerligen inte heller utrikesminister Kissingers minst sagt märkliga uttalanden häromdagen, även om de inte var avsedda för offentligheten. Sedermera har även president Nixon förefallit vara beredd att låta irritationen över de ”självmedvetna” européerna ta överhanden i den amerikanska Europapolitiken. Vi i Europa och Sverige har all anledning hoppas att den här ”krisen” löses och att förhållandena normaliseras. Det ligger verkligen inte i vårt lands intresse att relationerna mellan Förenta staterna och Västeuropa allvarligt försämras. I Östeuropa pågår ett integrationsarbete, som också det syftar till att åstadkomma en effektiv arbetsfördelning och ett bättre utnyttjande av gemensamma tillgångar. Men för de där medverkande staterna är syftet även ett annat, nämligen att förstärka sammanhållningen mot omvärlden, att skärpa den ideologiska vakthållningen, att åstadkomma en politisk sammansvetsning för att lättare kunna bryta tendenser till vidgade kontakter med enskilda människor och nationer i den västra Europahalvan. De här delvis motstridiga elementen ingår som beståndsdelar i den avspänningsprocess som sedan några år tillbaka har pågått i Europa. Processen är emellertid långt ifrån så entydig som man för något år sedan var beredd att tro. I dag har gårdagens förhoppningar givit större plats för eftertanke. När frågan om en konferens för säkerhet och samarbete i Europa först aktualiserades — i ett annat klimat än det som nu råder — betraktades den till en början som ett försök att åstadkomma vidlyftiga och till intet förpliktande deklarationer och deklamationer. Senare, då planerna nått mera konkret utformning, fick förhoppningarna ett mer substantiellt innehåll. Förberedelsearbetet i Helsingfors för något år sedan preciserade vad konferensen egentligen skulle handla om och ledde till — törs jag påstå — bättre resultat än man hade vågat hoppas. Den fortsättning som nu pågår i Genéve har inte motsvarat de förväntningar som Helsingforsförhandlingarna skapade, även om man tycks räkna med att den tredje fasen skall kunna ta sin början och fullföljas någon gång under sommarens lopp. Det hittillsvarande förloppet har tjänat till att klarlägga avspänningsbegreppets relativitet. Försöken att precisera vad parterna menar med ”avspänning” har klarlagt de delvis oförenliga uppfattningarna. Starkt tillspetsat skulle man kunna påstå, att det hittillsvarande förhandlingsarbetet har lett till en mera realistisk bedömning av möjligheterna att verkligen utjämna de på ömse sidor föreliggande motsättningarna om avspänningspolitikens egentliga syfte. Det finns mycket som tyder på att slutarbetet nu kommer att inriktas mera på att dölja vad som skiljer än att utjämna de verkliga och bakomliggande olikheterna. Det slags avspänning Östeuropa eftersträvar är en avspänning i väl kontrollerade och starkt begränsade former. Det ekonomiska samarbetet och det vidgade handelsutbytet — alltmer nödvändigt för den östliga världens utveckling — skall även det ske i de kontrollerade former som statshandelssystemen förutsätter. Syftet är att befästa och permanenta det Europa som det kalla kriget skapat. Avspänningsarbetet får under inga omständigheter rubba förhållandena inom de socialistiska länderna eller mellan dem. Den järnridå som med sitt långa ärr skär igenom Europas karta och splittrar vår kontinent skall genom konferensen ges en officiell sanktion. Detta är — starkt förkortat — den östliga sidans syn på avspänningen. De västeuropeiska deltagarna utgår från ett annat avspänningsbegrepp, och det är väsentligt vidare. Syftet är inte att bevara det bestående utan att lösa upp de lås för umgänget folken emellan som den hittillsvarande utvecklingen har medfört. Med öst har man det gemensamt, att det övergripande målet måste vara att säkerställa freden och minska riskerna för militära konflikter. Men där öst vill sätta stopp, där vill väst gå vidare. Vad västvärlden syftar till är en avspänning som går över gränserna och som omfattar allt större delar av det europeiska samhällslivet. Avspänningen skall inte bara, och inte ens främst, beröra ett begränsat antal statsmän, industriledare eller ”auktoriserade” vetenskapsmän och kulturbärare. Den har ett vidare innehåll och bör öppna möjligheter till ett bättre, rikare och friare liv och inbördes umgänge de vanliga européerna emellan, oberoende av nationalitet. Dessa strävanden har kommit till uttryck i västs förslag om åtgärder för att möjliggöra en större rörlighet för människor, idéer och informationer över nationsoch blockgränserna. Begreppet avspänning skulle därmed definiera en fortgående, självgenererande process. På sikt skulle därmed den latenta risken för nya motsättningar elimineras, den risk som är inbyggd i ett mera formellt avspänningsbegrepp. De senaste årens utveckling i Sovjetunionen och vissa övriga socialistiska stater har väckt besvikelse hos många av oss i Västeuropa. Trycket mot de oppositionella har skärpts. Den ideologiska ”krigföringen” mot icke-sanktionerade idéer och åsikter har blivit mera intensiv. Greppet om individer och om olika östeuropeiska stater har hårdnat. Hur skall denna tendens — frågar sig många — kunna förenas med talet om fredlig samexistens och om avspänning? Principen om fredlig samexistens — förklarade den auktoritative sovjetiske skribenten W. Kortunov — ”har först och främst att göra med att skapa gynnsamma internationella villkor för att bygga socialism och kommunism, att stärka det socialistiska samväldets internationella enhet och sammanhållning, att hjälpa utvecklingsländerna och att bistå alla samtida progressiva rörelser”. Uttalandet bekräftar de motsättningar som föreligger om tolkningen av avspänningsbegreppet. Det pekar också på den risk som uppkommer då avspänning får syfta enbart till att dämpa ett akut spänningsförhållande utan att spänningens bakomliggande politiska orsaker undanröjs. I det hänseendet kan ett på kort sikt dämpat spänningsförhållande öka de långsiktiga riskerna, inte minst genom att skapa en falsk trygghetskänsla hos mera godtrogna och mindre målmedvetna avtalsparter. ens yttersta syften gör likväl inte förhandlingarna mindre viktiga. Men de gör det angeläget att den allmänna opinionen i västvärlden har klart för sig vad debatterna och förhandlingarna verkligen avser och att de inte drar så långtgående slutsatser, att sammanhållningen och motståndskraften inom de västerländska demokratierna går förlorad. Avspänningsdebatten är alltså ägnad att skapa vissa problem inom den västra Europadelen. Men fråga är om inte den process som nu äger rum skapar större svårigheter för de socialistiska staterna. I de samhällsbildningar som det där är fråga om är folkets möjligheter att i fria val påverka sin egen miljö och landets utveckling obefintliga. Med den svenska demokratin har denna värld i politiskt hänseende ingenting gemensamt.

Diskussionen om fredlig samexistens och intimare ekonomiska förbindelser föder, menar jag, krav och förväntningar. Att dessa förhoppningar, som har fötts där ute, är en realitet framgår i varje fall indirekt av den omfattande ideologiska upprustning som under de senaste åren ansetts nödvändig inom östblocket. Ett friare utbyte av tankar och idéer mellan öst och väst brännmärks där som ”ideologiskt undermineringsarbete” och som inblandning i det socialistiska blockets inre angelägenheter — man talar om ”trojanska hästar”. Den socialistiska ideologi som förenar östvärlden framhålles som ett nödvändigt kitt som måste förstärkas ju mer samarbetet med den ”farliga” västvärlden intensifieras. Partiets och statens kontroll måste stärkas. Ett djupare medvetande efterlyses om det som skapar den socialistiska gemenskapen. Inom ramen för denna aktivitet har en rad bilaterala ideologiska samarbetsavtal slutits. Antalet ideologiska konferenser på partinivå har starkt ökat. Därvid betonas nödvändigheten av att stärka den ideologiska konfrontationen med de ideal och de värderingar som bär upp Västeuropas stater. Avspänningsbegreppets dubbeltydiga innebörd har därmed klarlagts. Ett uttryck för denna tendens är den starka känslighet som gjort sig gällande gentemot kritiska betraktelser och uttalanden i omvärlden. Ett ifrågasättande från omvärldens sida av olika aspekter av det socialistiska samhället betecknas som utslag av förlegade kallakrigsstämningar, ibland t.o.m. som krigshets. För några veckor sedan protesterade de demokratiska partierna i denna kammare mot landsförvisningen av Alexander Solzjenitsyn. Vi betecknades därefter som antisovjetiska reaktionärer och som motståndare till avspänning samt förespråkare för det kalla kriget. Sådana reaktioner är oroande, framför allt därför att de vittnar om en bristande förståelse för att demokratierna inte kan acceptera en avspänning som dömer till tystnad inför övergrepp mot principer som utgör självklara fundament i det västerländska folkstyret. Herr talman! De reservationer, synpunkter och iakttagelser som jag här framfört syftar inte till att undervärdera det faktiska avspänningsarbete som pågår utan att tvärtom markera hur väsentligt det är att det arbetet bedrivs med realism och klarsyn om innebörd och syften. Avspänningspolitiken i Europa, diskussionerna i Gentve och de förändrade relationerna mellan de båda superblocken ger så stora möjligheter och så stora löften för vår kontinents framtid att det vore oförsvarligt att inte till det yttersta medverka till att säkra en fredlig framtid i vår del av världen. Men just därför att hela Europa har så mycket att vinna på förhandlingsarbetet måste mångsidigheten i avspänningsprocessen uppmärksammas och strålkastarna riktas mot de risker och de begränsningar som finns inbyggda däri och som många kanske inte observerar. Det vore — inte minst mot den egna opinionen — ansvarslöst att i avspänningsprocessens hägn bygga illusioner eller skapa förväntningar som inte kan infrias. Mot den bakgrunden bör också understrykas, att verklig, långsiktig avspänning icke kan uppnås med mindre den får till konsekvens en motsvarande minskning av de stora militära styrkor som i dag står stridsberedda emot varandra i Europa. Förhandlingarna i Wien om ömsesidiga styrkebegränsningar i Centraleuropa har därför utomordentligt stor betydelse. De svårigheter att nå samförstånd som redan från början förelåg har emellertid under det gångna året inte blivit mindre. I dag tyder ingenting på att bestående resultat skall kunna nås inom en nära framtid. Och samtidigt gör sig röster alltmer hörda i den amerikanska kongressen med krav på hemtagande från Europa av stora delar av de amerikanska styrkorna. Sådana krav är i det förhandlingsläge som nu råder en lek med eld. Den kan hota inte bara den europeiska säkerheten utan också Förenta staternas. Och skulle kraven verkligen realiseras, vilket jag inte tror, kommer även vårt lands säkerhetspolitiska läge att påverkas. Varken samtalen i Wien eller den andra omgången av SALT-förhandlingarna berör formellt Sverige eller vårt lands omedelbara närhet. I verkligheten och på något längre sikt kan emellertid utgången av överläggningarna inte lämna oss oberörda, och såvitt jag minns underströks det också i regeringens deklaration. Regeringsdeklarationen behandlar vidare i förbigående den förändring i den världspolitiska strategiska grundsynen som nyligen har kommit till uttryck i Förenta staterna. Det finns i dag mycket som tyder på att denna supermakt, Förenta staterna, mot bakgrunden av vapenteknikens nyaste utveckling i Sovjetunionen tycks vara inriktad på att överge den tidigare teorin om den fulla vedergällningens krigsavhållande effekt. Begreppet Mutual Assured Destruction — ömsesidigt garanterad förstörelse, fritt översatt — med den begreppsmässigt alldeles riktiga förkortningen MAD, vanvett — har i debatten börjat ersättas av Counterforce Strategy — motstötsstrategi eller motviktsstrategi, hur man nu vill uttrycka det. Man har helt enkelt kommit till insikt om att ingen ansvarig statsman med förnuftet i behåll kommer att trycka på den knapp som utlöser det totala kärnvapenkrigets folkmord. Upprustningen har främst i Sovjet därför inriktats på nya effektiva vapenbärare med så höggradig precision, att de kan slå ut vissa särskilt utvalda, för motståndarens försvar väsentliga mål. Från att tidigare främst ha varit Nr 43 hänvisad till att ta det ödesdigra stora steget från konventionella vapen Onsdagen den till den hänsynslösa massiva kärnvapenförödelsen söker man alltså nu 20 mars 1974 skapa större handlingsfrihet och möjlighet till en mera stegvis upptrappning, som inte med nödvändighet kräver att det sista steget tas. Detta skulle möjliggöra för båda parter att i en konflikt lägga sig på i stort sett samma insatsnivå. Om detta nytänkande verkligen är mera krigsavhållande än den gamla ”ödesstrategin” kan diskuteras, inte minst därför att det innebär att den tidigare ”kärnvapentröskeln” har fått en helt ny innebörd. Och i varje fall tycks detta resonemang leda till en omdisponering av resurser och till en ny betydande upprustning — tekniskt och ekonomiskt — just i ett skede, då parterna vid SALT-förhandlingarna båda säger sig eftersträva rustningsbegränsningar. Det är alltså fullt berättigat att såsom regeringen gör i sin deklaration uttrycka oro för spekulationerna om s.k. minikärnvapen. De vapnen kan påverka Sveriges säkerhetspolitiska läge. De är oroväckande därför att de, som jag nyss sade, är ägnade att undanröja den klara gräns som hittills ansetts föreligga mellan konventionella vapen och kärnvapen — i varje fall i umgänget mellan de stora. Den uttunning av de militära styrkorna i Centraleuropa som i bästa fall skulle kunna bli följden av de pågående Wienförhandlingarna behöver inte, framhåller regeringen i sin deklaration, leda till ”ett ökat tryck i Europas flankområden”. Detta är självfallet riktigt. Den behöver inte göra det. Stormakternas intresse för Nordkalottenområdet kan ha ökat av andra skäl. Det kan vara fråga om en växelverkan; det kan också vara fråga om en prioritering mellan olika sektorer. Men oberoende av orsakssammanhang vittnar — vilket jag också framhöll förra året — den utomordentligt stora sovjetiska satsningen på Murmanskbasen inte om någon militärpolitisk avspänning. Den bas för i första hand marinstridskrafter men även luftoch markstridsförband som byggts upp norr om oss, utgör i dag ett av världens mest koncentrerade militära basområden. Den uppladdning av militära förband som det här är fråga om överstiger i hög grad vad som kan behövas ur enbart försvarssynpunkt. Alldeles oberoende av motiv, har upprustningen av Nordkalottenområdet fört in de skandinaviska länderna i den militärpolitiska brännpunkten. Sverige har — liksom våra grannar Norge och Finland — all anledning att med uppmärksamhet följa vad som sker och att försöka analysera de motiv som ligger bakom detta. Sveriges säkerhetspolitik kan inte rimligen förbli alldeles opåverkad av dessa nya tendenser. Herr talman! Det är utrikespolitikens uppgift att ta till vara landets intressen och att skapa respekt och förtroende för den säkerhetspolitiska linje som vårt folk valt. Det ligger också helt i linje med Sveriges utrikespolitiska strävanden att efter måttet av vår förmåga verka för en utveckling i vår omvärld som innebär ett förstärkande och bevarande av de principer och de värderingar som vår demokrati står för. Det är en styrka för vårt land att de demokratiska partierna är eniga om utrikespolitikens målsättning. Den enigheten underströks starkt av riksdagen i ett enhälligt uttalande så sent som den 8 november förra året, 25 då riksdagen på förslag av ett likaledes enhälligt utrikesutskott uttalade sin anslutning till de allmänna riktlinjerna i den utrikespolitiska partimotion som moderata samlingspartiet hade väckt vid årets början. Under senare år har supermakternas handlande alltmer kännetecknats av att moraliska och ideologiska ideal fått vika för realpolitiska syften. Denna förändring i stormakternas attityder och handlande måste vi beakta, då vi gör våra egna bedömningar rörande den internationella utvecklingens konsekvenser för vårt lands vidkommande. Ju mera bundna av egna intressen stormakterna visar sig vara, desto större handlingsfrihet kan de befaras kräva inom områden där deras intressen inte direkt kolliderar. Strävan att undvika konfrontationer sinsemellan kan alltså vara ägnad att vidga toleransramen och skapa större fördragsamhet från den enes sida gentemot den andres åtgärder. Det tysta maktpolitiska samförståndet ökar osäkerheten och riskerna för samt trycket på de mindre staterna, den grupp av stater som vi tillhör. I ett sådant läge är det desto viktigare att Sverige fullföljer en konsekvent utrikespolitik, som ger respekt åt våra krav att som fri och oberoende nation ta del i det internationella samarbetet. Och det är — som riksdagen underströk i höstas — en nödvändig förutsättning för vår utrikespolitiks trovärdighet, att den stöds av ”ett för uppgiften väl avpassat och sammansatt totalförsvar, som ger vårt land en betydande motståndskraft inför tänkbara påfrestningar”. Sammanfattningsvis, herr talman: utvecklingen i vår omvärld är mångtydig och ibland svårtydbar. Den svenska utrikespolitiken kan snabbt ställas inför nya uppgifter. Det är angeläget att medborgarna är väl informerade om förhållandena i den värld vi lever i och har förmåga att dra riktiga slutsatser av den snabbt skiftande internationella händelseutvecklingen. Fullständig information och fortlöpande debatt utgör en förutsättning för en nationell säkerhetspolitik byggd inte bara på önsketänkande och förhoppningar utan på realistiska bedömningar. Den internationella händelseutvecklingen under de senaste månaderna har bekräftat sambandet mellan utrikespolitik och utrikeshandelspolitik. Regeringens deklaration tar med all rätt upp även utrikeshandelspolitiska och valutapolitiska problem. Jag kommer emellertid, herr talman, att förbigå hela det avsnittet och hänvisar till det anförande som senare i dag kommer att hållas av min kollega, herr Burenstam Linder. Och till sist, herr talman: i regeringsdeklarationen berörs vårt lands ansvar gentemot den tredje världen. Jag vill gärna anknyta till det och föra fram ett angeläget önskemål, som säkerligen också kommer upp senare under vårriksdagen. Jag syftar på de rapporter som dagligen strömmar in från svältkatastrofen i Afrika. Bakom siffrorna och bilderna av hungrande människor och helt förödda områden döljer sig en ekologisk utveckling, som under många år har förvärrats. Den har nu nått sådan katastrofal omfattning, att hundratusentals människor berövats sina utkomstmöjligheter och hundratusentals människor svälter ihjäl. Torkzonen i Afrika sträcker sig från Mauretanien och Mali i väster till Etiopien i öster. Hur stor den är och hur många människor den omfattar vet man inte säkert. Ett stort antal enskilda organisationer arbetar för att skaffa fram mat och läkemedel till de svältande. Organisationerna gör utomordentliga insatser. Men deras arbete försvåras av bristande kommunikationer och bristande samordning. Det är angeläget att det här hjälparbetet ytterligare samordnas på internationell nivå. Jag vill därför föreslå regeringen att låta Sverige i FN omedelbart ta initiativet till en utbyggnad av den samordningsverksamhet som i blygsamma former nu finns inom FN. Sverige har redan förut gjort insatser i detta syfte, och dessa bör nu fullföljas. Ett osökt tillfälle härför erbjuder den förestående extra generalförsamling som skall sammanträda i april. Utöver fastare organisation och samordning av katastrofhjälpen i Afrika krävs mera långsiktiga åtgärder inom torkzonen. Öknens utbredning måste stoppas, bevattningsresurserna analyseras och byggas ut och nya utkomstmöjligheter ges för den befolkning som överlever. Sverige bör självfallet i samband med att sådana initiativ tas i FN utlova ett generöst stöd för såväl katastrofhjälp som återuppbyggnadsarbete. Vårt land bör också kunna göra konkreta insatser med omedelbar verkan för de svältande i Afrika. De enskilda hjälporganisationerna tycks förhållandevis väl få fram livsmedel och läkemedel till hamnstäderna. De har däremot stora svårigheter att forsla och distribuera varorna vidare in i kontinenten. För transporter i Etiopien behövs exempelvis terränggående lastfordon. De mest utsatta byarna saknar vägförbindelser. Svenska röda korset har framhållit, att dess arbete väsentligt skulle underlättas, om Röda korset kunde förfoga över ytterligare Herkulesplan utöver de två som svenska flygvapnet under vissa tider har ställt till förfogande. I innevarande års budget är 100 miljoner kronor avsatta för katastrofbistånd. I nästa års budget föreslås 150 miljoner kronor för detta syfte. Sådana pengar bör komma till användning just i det läge som nu råder. Och det bör ske skyndsamt. Hjälparbetet skulle kunna få ett mycket betydelsefullt stöd genom svenska insatser på det strategiska området — transportsidan. Jag vill, herr talman, sluta detta anförande med att fråga utrikesministern om han och regeringen är beredda att vidta åtgärder av det här slaget eller göra andra insatser som kan lindra den oerhörda nöd som råder inom den afrikanska torkzonen.